Fru talman! När man lyssnar på herr Hagnell kan man inte undgå att göra vissa reflexioner. Herr Hagnell är ju en representativ företrädare för regeringspartiet.

Det är egendomligt att herr Hagnell i denna klara deklaration använder ordet ”myndigheterna”. Varför säger inte herr Hagnell — som jag förmodar att han menar — att det är ”regeringen” och ”det socialdemokratiska partiet”, som enligt hans uppfattning har misslyckats så totalt att vi fått alla dessa brister. Herr Hagnell efterlyser bättre förhållanden. Om man betänker att den nuvarande regeringen suttit vid makten så lång tid, kan man inte dra någon annan slutsats än att herr Hagnell åsyftar att vi bör byta regering, därest vi skall få en bättre politik här i landet. I det fallet har herr Hagnell mitt fulla stöd. Fru talman! Jag har inte begärt ordet för att säga detta utan för att göra några kommentarer beträffande kommunernas ställning samt beröra några av deras problem. Bristen på kapital har kännetecknat det år som vi passerat. Om man läser finansplanen finner man att detsamma blir fallet även detta år. Det utrymme som beräknas uppstå på kreditmarknaden är förbehållet industrins investeringar för att vi i framtiden skall kunna öka vår export och komma i balans med vår ekonomi. Ett ökat utrymme för industrins expansion får verkningar även på den kommunala sidan, där investeringar som är alldeles nödvändiga följer automatiskt. Siktar man till att öka industrins kapacitet, måste man därför se till att kommunerna får ett sådant låneutrymme att de för sin del kan följa med i utvecklingen.

Trots det svåra läget för kommunerna att få lån för sina investeringar har dessa i stort sett kunnat fullföljas. Härmed avses sådana investeringar som blivit en följd av de beslut som regering och riksdag fattat. Andra investeringar som kommunerna velat ,göra har i stor utsträckning skjutits på framtiden, helt enkelt beroende på att det inte funnits pengar att genomföra de investeringar man räknat med. De uppgifter som tagit i anspråk den största delen av kommunernas tillgångar har varit byggnation för skolan och sjukvården. En mycket stor del av de reformer som genomförts har haft följdverkningar för kommunerna. Den kommunala beredskapen har varit rätt hygglig vad det gällt likviditeten, och de samlade tillgångarna av kassamedel har rört sig om cirka 3 300 miljoner kronor. I den reviderade finansplanen 1970 beräknar man att denna reserv skulle nedgå med 950 miljoner under 1970 beroende på att kommunerna inte skulle få komma ut till kapitalmarknaden. I en undersökning som Kommunförbundet gjort visar det sig dock att avtappningen blivit betydligt större. Nedgången uppskattas i stället till omkring det dubbla eller närmare 2 miljarder kronor som kommunerna fått ta från sina reserver för att klara de investeringar som varit absolut erforderliga. I det sammanhanget skall man också ha klart för sig att inte obetydliga skattehöjningar genomförts under 1970, då kommunalskatten i de flesta kommuner höjts avsevärt. I betydligt större utsträckning än tidigare har de kommunala investeringarna finansierats av skattemedel. Normalt skall sådana investeringar som har en större livslängd avbetas under en längre följd av år. På grund av svårigheter på kapitalmarknaden har investeringar fått finansieras dels genom avtrappning av likviditetsreserverna, dels genom höjda skatteuttag. Kommunaloch landstingsskatterna är nu så höga att det inte finns stora möjligheter att ytterligare öka dem. Den skattereform som gäller från och med detta år skulle utgöra en lättnad för dem som har de lägsta inkomsterna, men genom höjningen av kommunalskatterna har effekten inte blivit vad man tänkt. Man har visserligen sänkt den direkta statsskatten för de mindre inkomsttagarna, men samtidigt har man sett till att kommunerna har fått en ytterligare belastning, och så tar man tillbaka skattesänkningen. Det var bra att använda skattereformen i valrörelsen, men när man sedan bakvägen ordnar så att det hela får en annan effekt, var det inte "mycket bevänt med reformen. De flesta kommunalmän torde utan vidare kunna skriva under vad finansministern säger om följdinvesteringar som föranletts av statliga beslut. Vetskapen om att man överlåtit till kommunerna att betala kalaset för en stor del av reformerna har funnits hos kommunerna, men det är först nu som finansministern vidgår detta. Tidigare har det låtit, att kommunerna borde vara mer återhållsamma, samtidigt som man övervältrat kostnader på dem. Läget är nu sådant att reserverna är slut och likviditeten synnerligen ansträngd. Det är inte ovanligt att en del kommuner fått ta upp lån sinsemellan för att klara sådana saker som löner. De har inte haft medel till lönerna, utan har fått låna pengar av varandra för att betala dem. En sak som bör uppmärksammas när vi bedömer kommunernas kapacitet då det gäller att få fram likvida medel är det utrymme som tidigare fanns genom en icke fullt utnyttjad möjlighet till uttag av avgifter. Denna väg är nog i de flesta fall nu stängd. I betydande utsträckning måste de nyttigheter som kommunerna tillhandahåller självfinansieras genom att avgifter uttas. En stor del av sådana utgifter har tidigare finansierats skattevägen, men kommunerna har alltmer kommit att bestrida kostnaderna genom en höjning av avgifterna, och denna höjning har blivit maximal för att inte skatten skall rasa upp alltför mycket. I kommunallagen föreskrives den begränsningen att avgifter inte får tas ut med högre belopp än som motsvarar kommunens kostnader för att tillhandahålla dessa nyttigheter. Men avgifterna ligger nog i toppen i de flesta kommuner i dag.

Att regeringen slagit in på denna väg är bra, och även om det sker först i ett läge då kommunerna råkat i en allvarlig likviditetssituation, är det ju bättre att komma sent än aldrig. Den självbestämmanderätt som kommunerna bör äga har tyvärr varit urholkad rätt betydligt på grund av de anvisningar som myndigheterna gett och som många gånger varit ogynnsamma för den kommunala ekonomin. Ofta har villkoren för statsbidrag varit ganska entydiga, men sedan har myndigheterna utfärdat föreskrifter att man måste göra si eller så för att få dessa statsbidrag. På detta sätt har inte minst skolbyggandet här i landet fördyrats. Orsaken till uppgången av kommunalskatterna är främst att söka i beslut som har träffats utan att kommunerna kan påverka dem. Det har i främsta rummet gällt att effektuera de beställningar som regering och riksdag gjort. Det vore därför på sin plats att kommunerna fick det utrymme på kapitalmarknaden som behövdes för att fullgöra de åligganden som de har. En del av kommunernas svårigheter ligger i det förhållandet att avräkningen för kommunalskatterna släpar efter två år. Särskilt för de expanderande kommuner som tvingas till investeringar på grund av kraftig inflyttning kan detta bli mycket kännbart. Att det för kommuner och landsting rör sig om avsevärda summor som på detta sätt är infrusna är obestridligt, och vi kan beräkna ränteförlusterna för detta kapital efter de räntesatser som i dag gäller till 300 å 350 miljoner kronor per å. Dessa pengar går kommunerna miste om; det är ju statsverket som tar hand om ränteinkomsterna. En snabbare utbetalning av kommunernas skattemedel är därför erforderlig. Enligt en nyligen avslutad utredning har fall förekommit där en kommun fått hålla en högre utdebitering med i medeltal 1:67 på grund av eftersläpningen. Kommunen hade inte behövt höja utdebiteringen på grund av att den haft högre kostnader utan därför att den inte fått in skattemedel. Det ekonomiska trycket på kommunerna är särskilt märkbart i de lägen då stora kostnadsökningar inträder på lönesidan. Utgifterna kommer omedelbart för kommunen men inkomsten på grund av löneökningarna först två till tre år senare. Om nu industrin skall kunna få det utrymme den behöver för sin expansion råkar kommunerna i det läget, att utgifterna på den kommunala sidan kommer omedelbart men inkomsterna först om cirka tre år. Det är nödvändigt att kommunerna för att fullgöra sin del av den expansion som eftersträvas får de resurser som behövs för detta. Av vad finansministern anför i finansplanen vill jag utläsa att han är medveten om orsak och verkan. Han bör då också vara beredd att handla därefter. Kostnadsfördelningen mellan stat och kommun, som riksdagen har begärt skall utredas, har finansministern inte velat göra något åt utan hänvisar till andra utredningar som först skall färdigställas. Det är beklagligt att en sådan utredning inte igångsätts, så att det blir klarlagt att kommunerna belastas med alldeles orimliga kostnader, som rätteligen skulle bestridas av den part som orsakat kostnadsfördyringen. Skattetrycket, som ökat så starkt för kommunernas och landstingens del och som kan förväntas ytterligare öka på grund av de ålägganden som kommunerna fått, blir av sådan styrka att det motverkar de förmåner som man velat ge de inkomsttagare som har det sämst ställt. Dessutom har övergången till indirekt skatt blivit en allvarlig belastning för kommunerna. I princip skall kommunerna icke betala skatt annat än i de fall de bedriver rörelse som är vinstgivande. Kommunala bolag skall givetvis beskattas liksom alla andra bolag, men den direkta kommunala driften skall inte beskattas.

Kommunerna kan inte övervältra momsen på kommande led, utan deras enda möjlighet att ta ut dessa kostnader är i form av skatt. Vi är alltså i det läget, att vi får betala moms även på kommunalskatten. En klarare gränsdragning för kostnadsfördelningen mellan stat och kommun, som riksdagen begärt, bör därför med det snaraste åstadkommas. De planerade kommunala investeringar, som kan senareläggas utan alltför stora olägenheter, bör vi vara beredda att acceptera, och ålägganden till kommunerna med nya utgifter som följdverkan av de statliga besluten bör noga prövas. Det finns nog förståelse för en sådan senareläggning även på den kommunala sidan. Även om kommunerna har viljan till förbättringar som kostar pengar, tror jag att de allra flesta av dem är beredda att stödja de tankar som finansministern för fram i finansplanen, nämligen att vi nu skall satsa på näringslivet. Näringslivet bör få förtur, men skall denna förtur kombineras med en uppföljning av den investeringsdel som faller på den kommunala sidan, bör kommunerna få sig tilldelat det utrymme som behövs. Från folkpartiets sida har vi alltid framhållit att det är viktigt att stimulera det näringsliv som skapar resurserna för att tillgodose de krav som man ställer på samhället. Att det är kommunerna som i första hand skall se till att medborgarna får den service de behöver innebär inte att kommunerna är ovetande om att utrymme härför endast skapas genom ett fungerande näringsliv.

Fru talman! Under senare år har den starka befolkningsomflyttningen i vårt land alltmer kommit i förgrunden i den offentliga debatten. De problem som uppstår i samband med denna omflyttning både för de bygder, där människorna blir färre och färre, och för de områden av landet, där en allt större befolkningskoncentration sker, har penetrerats många gånger tidigare. Men dessa frågor lär inte bli mindre aktuella och mindre betydelsefulla i debatterna i vår nya enkammarriksdag. Jag gör därför, fru talman, inget sensationellt och inte heller något nytt påstående när jag konstaterar, att situationen för många människor i de s.k. skogslänen och kanske särskilt i delar av inlandet i Norrlandslänen i dag är bekymmersam, men det finns all anledning att påminna om den. Avtappningen av folk från Norrland, i första hand från inlandet, är alltjämt stor, vilket framgår av de aktuella befolkningssiffrorna vid det årsskifte som just ägt rum. Det torde råda allmän enighet om att vår befolkning i framtiden inte får koncentreras till en handfull områden i södra och mellersta Sverige medan allt fler tidigare tämligen livaktiga tätorter i Norrlandslänen tynar av, tidigare livskraftiga orter går över i glesbygd och glesbygden går över i ödebygd. Samhällsapparaten måste intensivare än som hittills skett engageras för att motverka denna tendens. Förutsättningar måste skapas, som gör det möjligt för fler människor att leva kvar, där de är uppväxta och har sina hem, också när det gäller bygder som hittills fått allt större svårigheter att bereda sina invånare en skälig utkomst. Flera riksdagspartier har i programform eller på annat sätt uttryckt sin vilja att nå ett resultat i denna fråga. Moderata samlingspartiet har förra året lagt fram ett omfattande förslag, ett särskilt Norrlandsprogram, som givetvis i olika motioner kommer att fullföljas vid årets riksdag. En förutsättning för ett levande norrländskt inland är att det finns arbetsmöjligheter av olika slag fördelade på orter med lämplig utspridning. Lokaliseringen av såväl små och medelstora som stora företag måste spridas ut, naturligtvis med beaktande av att förutsättningarna för deras verksamhet blir goda. Detta gäller både enskild och statlig företagsamhet och även i viss grad lokaliseringen av statliga förvaltningar och myndigheter. Här är också inbegripna de organ som hör till de statliga affärsverken. Under förra året lämnade delegationen för lokalisering av statlig verksamhet sin huvudrapport. Den innehöll förslag om förläggning till orter utanför Storstockholmsområdet av statliga myndigheter, organ och förvaltningar, som delegationen bedömde kunde flyttas ut. Några platser i Norrland föreslogs därvid som lokaliseringsorter. Som norrlänning upplever man väl detta som något positivt, även om kanske en och annan tycker att den norra landsdelen kunde ha blivit ännu bättre tillgodosedd. Utan att gå in på enskildheter i detta förslag — vi kan ju hoppas att det kommer att realiseras, eftersom det enligt förteckningen över väntade propositioner skall framläggas en proposition i frågan i vår — vill jag emellertid framhålla att förslaget enligt min mening är ett steg i rätt riktning och början till något nytt i vad gäller, om jag så får uttrycka det, statens egen lokaliseringspolitik. Jag vill dock göra den randanmärkningen, att delegationens förslag innebär utflyttning av statliga organ till fem platser i Norrland med sammanlagt ca 3 200 anställda. Det är visserligen bra, men det är bara en plats i inlandet, nämligen Östersund, som berörs av förslaget, och antalet anställda i de två försvaret tillhöriga skolor, som föreslås bli flyttade dit, är inte större än ca 120. Men det är också, fru talman, mot bakgrunden av att det äntligen tycks kunna hända något i vad gäller utflyttningen av statliga företag och myndigheter till olika regioner väsentligt, att orter i utflyttningsbygder som i dag har statliga organ inte får sin framtid hotad genom att dessa placeras på annat håll. I delar av Västernorrlands läns inland, som ju hör till det inre stödområdet, har förläggningen av organ för statliga verksamhetsgrenar haft stor betydelse för bygdens utveckling sedan lång tid tillbaka. I Sollefteå har de militära förbandens förläggning dit varit av väsentlig vikt för stadens utveckling — eller kanske, som man nu efter årsskiftet skall säga, för centralorten i kommunen. Med stor oro mottogs därför i höstas propåerna om att Norrlands trängregemente, T 3, eventuellt skulle förflyttas till en plats i norra Norrland, just av lokaliseringspolitiska skäl. Jag tror att mycket få människor, om den här idén skulle realiseras, förstår klokheten i att överföra detta militära förband från en utflyttningsbygd till en annan, även om förbandet i Sollefteå skulle komma att ersättas av någonting annat sysselsättningsskapande. I Ånge, som också ligger i Västernorrlands inland, har statens järnvägars förvaltningar varit av dominerande betydelse för ortens och kommunens utveckling, alltsedan norra stambanans och norrländska tvärbanans tillkomst. Men också här är man orolig på grund av redan företagna och förväntade förflyttningar av SJ:s personal. Den av SJ i september 1970 till Kungl. Maj:t gjorda framställningen om ändrad distriktsorganisation för SJ innebär avsevärda risker för den framtida utvecklingen i Ånge, eftersom ett genomförande av förslaget, som ju bl.a. innebär att distriktsgränserna inte skall kunna bryta länsgränserna, kan medföra ytterligare utflyttning av personal. Naturligtvis bör SJ ha en så rationell organisation som möjligt, men den eventuella vinsten av en förändrad organisation måste rimligen vägas mot samhällets kostnader att med lokaliseringspolitiska medel få till stånd annan sysselsättning i stället för den man tar bort. Med andra ord måste också den samhällsekonomiska aspekten och inte bara den järnvägsekonomiska beaktas, när SJ överväger att företa åtgärder som på längre eller kortare sikt innebär allvarliga risker för en orts utveckling. Trafikpolitiken kan inte ses som en isolerad fråga utan måste sättas in i ett samhällsekonomiskt perspektiv. Den allmänna servicen i Ångeområdet löper nu risk att allvarligt försämras, ett förhållande till vilket SJ också bidrar genom fortlöpande försämringar av tågförbindelserna med närmaste A-ort, dvs. Sundsvall. Jag ser att kommunikationsministern är närvarande i kammaren. Jag tror att han vid sitt besök i Ånge i höstas märkte oron bland människorna där för ortens framtida utveckling. Jag kan tala om, herr statsråd, att den oron sedermera har kommit till uttryck i appeller och demonstrationer, de senare visserligen stillsamma men genomförda på ett sådant sätt att allvaret i dem inte kan ifrågasättas. Fru talman! Jag har här nämnt två exempel på orter inom avfolkningsområdet, belägna i ett Norrlandslän, orter där människorna genom en oklok hantering av den svåra frågan om lokaliseringen av statens egen verksamhet kan komma att drabbas hårt. Det finns orter som är i liknande läge också i andra Norrlandslän.

Fru talman! Jag tänkte beröra några frågor som är intimt förknippade med de delar av vårt land som i regeringskretsar går under beteckningen ”det norra stödområdet”. Det är de delar av vårt land — Norrland — där storfinansen under år som gått bildligt talat skurit guld med täljknivar och som betytt så väsentligt för vårt land när det gällt valutatillflödet, skapat genom den omfattande exporten från Norrland.

Det gäller ett avsevärt område av Sverige varifrån miljarder och åter miljarder kronor har hämtats i maximiprofiter, som inte kommit Norrland till del. Miljardvinsterna har hamnat antingen söderut i landet eller också exporterats till utlandet genom för aktieägarna lönsamma företagsetableringar där. Mänskligt att döma har Norrland rätten att kräva tillbaka vad som under årtionden stulits från denna landsdel. Rätten till arbete, sysselsättning, trygghet för hembygden, allt detta i form av basindustrier. Då storfinansen inte velat ordna den frågan, måste samhället träda till och göra det. Detta har dock inte skett. Helt andra åtgärder har vidtagits, åtgärder som tvingat och tvingar Norrlands ungdom att flytta söderut. Under 1960-talet var utflyttningen från Norrland omkring 100 000 personer. Åren 1968-1969 kännetecknades också av en mycket omfattande folkutflyttning. Under år 1970 tycks utflyttningen ha dämpats. Men troligt är att då siffrorna är helt klara, även detta år skall uppvisa en betydande folkutflyttning från Norrland. Det är självklart att då ungdomskullarna i produktiv ålder i så stor utsträckning flyttat söderut, måste en dämpning någon gång inträffa. Men utflyttningen kommer givetvis återigen att öka då nya ungdomskullar uppnått produktiv ålder och är färdiga för arbetsmarknaden — om allt skall fortsätta som hittills och samma metoder användas. Tar man ålderssammansättningen i olika områden i Norrland är det häpnadsväckande vilka siffror det rör sig om. I Ådalen och Kramfors utgör de pensionerades skara inte mindre än omkring 20 procent av den samlade befolkningen i området. Motsvarande siffror för områden söderut kan utgöra endast ett par procent. Regeringen har lyckats med blodavtappningen från Norrland, och detta var ju meningen. I statsverkspropositionens bilaga 13 skriver inrikesministern att ”nedgången i arbetslösheten under år 1970 i förhållande till år 1969 varit särskilt påfallande i skogslänen”. Detta skrivs alltså sedan 100 000 människor tvingats flytta från Norrland. Men regeringen vill inte erkänna att den organiserade folkutflyttningen är orsaken. Man söker i stället göra gällande att de s.k. ”stödåtgärderna” för Norrland nu börjat ge resultat. Inrikesministern säger detta rätt öppet i bilaga 13, då han talar om att sysselsättningsstöd, förstärkt utbildningsstöd, särskilt transportstöd är medel som har tillkommit för att främja utvecklingen i det s.k. stödområdet. Utöver dessa ”stödåtgärder” finns en rad andra sorter av lokaliseringsstöd, det senare uppkomna kreditstödet och all annan ”hjälp” för att underlätta avflyttningen från Norrland och därtill fylla uppgiften att lugna den befolkning som är kvar. Jag tror att man i detta sammanhang skall uppmärksamma att ordet eller beteckningen ”stöd” som i olika sammanhang användes då det gäller Norrland fått en rent magisk, förnedrande innebörd. På sid. 8 i bilaga 13 till statsverkspropositionen återfinner man ”stöd” inte mindre än åtta gånger på lika många rader när det gäller det norra stödområdet. Det är inte dessa kryckor i form av s.k. stöd som hjälper Norrland till ett tillfrisknande. Erfarenheten visar att ju fler kryckor eller stödåtgärder som Norrland får, desto fler människor måste lämna Norrland. Alltså är dessa stödåtgärder ingenting som gör patienten frisk. Det tycks mig som om detta inte heller är meningen. Norrland kan något tillspetsat i detta sammanhang numera betecknas som den gamle orkeslöse och sjuke patienten, som ju skralare han blir till hälsan, desto fler mediciner rekommenderas. Det hjälper givetvis inte, men det håller den sjuke lugn — han bråkar inte, han blir en lättskött patient. För Norrlands vidkommande är de många s.k. stödåtgärderna inte medicin för ett tillfrisknande. De innebär i stället ett långsamt avtynande. De är en Döbelnsmedicin. Ty hur kommer Norrland med den planerade politiken att se ut 1980? När man läser bilaga 13 finner man ingenting som talar om statlig satsning i form av basindustrier till Norrland. Däremot upprepas orden ”stöd”, ”stödområde”, ”stödåtgärder” så ofta att man bibringas den uppfattningen att inrikesministern har blivit förhäxad av detta uttryck — eller kanske har förälskat sig i det, han får själv välja. Norrland skulle inte ha behövt alla dessa stödåtgärder eller kryckor bara området hade fått behålla sin ungdom och industriellt hade fått utvecklas som andra delar av vårt land. Men fortfarande har Norrland sin koloniala prägel. Vilket socialt anseende får för övrigt en landsända i ett land som Sverige med ett utbrett statustänkande, när den alltid och i alla sammanhang sammankopplas med någon form av hjälp, stöd och stödåtgärder? Är det möjligen därför som det har varit så svårt att locka de privata företagen till Norrland? Varför används för övrigt beteckningarna ”stöd”, ”stödåtgärder” och ”stödområde” i alla sammanhang när det gäller Norrland? Finns det ingen annan beteckning än detta så i grunden förnedrande uttryck? Den blodavtappning som Norrland har varit och är föremål för är verkligt rationellt skött — det skall medges. Den kan inte jämföras med gamla tiders åderlåtning och kvacksalveri. Då kunde ju åderlåtning enligt uppgift vara till fördel för patienten och betyda hans tillfrisknande, även om ett och annat misstag kunde begås. Blodavtappningen från Norrland sker i så stor omfattning som det är möjligt — inte så att patienten dör snabbt, nej här är det fråga om ett långsamt avtynande. Blodavtappningen skall inte ske så kraftigt att patienten kommer underfund med att den otvivelaktigt leder mot en säker undergång. Då kanske patienten inte längre vill vara med om hästkuren utan gör uppror mot medicinmännen i Stockholm. För att patienten inte skall märka allvaret i medicineringen vaggas han till ro och man försöker inbilla honom att medicin i form av olika s.k. stödåtgärder är det bästa som kan tänkas. Till sitt förfogande har regeringen en stab av folk i detta ”stödområde” — ehuru av betydligt lägre dignitet än medicinmännen i Stockholm — vars uppgift är att invagga patienten i en rofylld tillvaro. Inget bråk här inte! ”Hos AMS känner man sig trygg” — det var ju så Nya Norrland skrev när den skyddade verkstaden öppnades i Kramfors. Man har lyckats, det skall erkännas. Men så har man också till sitt förfogande pressalster som för de höga medicinmännens talan, även om dessa tidningar i vissa fall, då det gäller seriös information, i folkmun går under namnet tomsäcken. Under det att ungdomen tvångsflyttas från Norrland växer det fram ett nytt proletariat, rekryterat från de människor som inte längre är direkta ungdomar och som det inte går att exportera söderut. Storfinansen vill som bekant endast anställa ungdomar. Kommer människor upp i 40-årsåldern är de inte längre profitgivande, anses det. För dessa äldre, från den öppna arbetsmarknaden utklassade människor ordnar samhället en annan form av s.k. stödåtgärder. De ”skyddade verkstäderna”. Bara namnet skyddad verkstad är förnedrande för den som behöver arbeta där. De byråkrater som har myntat namnet skyddad verkstad kan inte ha haft någon större respekt för andra personers människovärde. Är det samhället som skall skyddas för de personer det här är fråga om, eller är det människorna som skall skyddas för samhället? Den frågan är det berättigat att ställa. Det är en människofientlig attityd som ligger bakom namnet skyddad verkstad. Man bibringas nämligen den uppfattningen att de människor, som arbetar på dessa skyddade verkstäder, skall stämplas som utklassade ur gemenskapen. De kan ju inte göra rätt för sig på den öppna arbetsmarknaden, och deras löner ligger också i botten. De blir psykiskt nedbrutna, om de inte är det redan innan de hamnar på en s.k. skyddad verkstad. Det är häpnadsväckande att detta förnedrande namn skyddad verkstad år efter år förekommer i regeringens propositioner och andra myndigheters handlingar. Nog kunde dessa verkstäder ges neutrala namn. Varför skall det över huvud taget heta skyddad verkstad? Jag är fullt medveten om att karaktären på dessa arbetsplatser inte kommer att förändras i och med ett namnbyte. Ett sådant skulle dock ur psykologisk synpunkt vara mänskligare för dem som tvingas att arbeta på dessa verkstäder. Den omfattande folkutflyttningen har också andra negativa verkningar för Norrland. Tillåt mig, herr talman, att stanna något inför ytterligare en av dessa. Det gäller den statliga kostnadsövervältringen på kommunerna, som drabbar Norrland synnerligen svårt. Jag har redan hänvisat till det procentuellt stora antalet pensionärer i Norrlandskommunerna. De kommunala bostadstilläggen blir tunga bördor för skattebetalarna, då de slås ut över kommunalskatten. Varje pensionär skall givetvis ha en modern och hygglig bostad, därom råder ingen som helst diskussion. Men då statsmakterna medvetet medverkar till att flytta ungdomen från Norrland vore det en gärd av rättvisa att staten också betalade kostnaderna för bostadsbidragen åt de äldre, åt pensionärerna som blir kvar. Skattebetalarna i Norrland måste även över sina kommunalskatter betala skolutbildningen för den ungdom som där växer upp. Men då denna ungdom är klar att själv betala skatt, är färdig för arbete i produktionen, tvingas den söderut, till Stockholms-, Göteborgsoch Malmöområdena. Skatteintäkterna, från denna ungdom — född och uppväxt i Norrland — drar helt andra områden i vårt land nytta av. Norrland och dess befolkning behandlas även i detta avseende orättvist. Utan ungdom i Norrland ingen framtid för Norrland! Norrlänningarna kan givetvis inte räkna med att nya industrier av vikt etableras i detta område, om blodavtappningen skall fortsätta någon längre tid. Då kommer det även att saknas kvalificerad arbetskraft till de företag som finns. Redan nu är det ett faktum, att företag i detta av undersysselsättning och arbetslöshet så hårt drabbade område behöver kvalificerad arbetskraft men att sådan saknas och det är svårt att få fram den. I ett uttalande för några dagar sedan förklarade AMS-chefen herr Bertil Olsson — i ett tal i Luleå, om jag inte minns fel — att vissa områden i Norrland måste räkna med en fortsatt folkavtappning och att exempelvis Ådalen, det gäller Kramforsoch Sollefteåområdena, skulle förlora ytterligar 700 arbetstillfällen. Detta efter all den blodavtappning som skett från Norrland och framför allt från detta område under de år som gått. Alltså: Inga nya industrier av vikt, nej, folkutflyttningen skall fortsätta. Då det socialdemokratiska partiet öppnade valrörelsen 1970, valde partiledningen som plats för detta stora utspel Ådalen och Kramfors. Det var givetvis ett vågat val med tanke på den omfattande folkutflyttning från Ådalen som regeringen med arbetsmarknadsstyrelsen som verktyg organiserat. Ett erkännande skall ges den socialdemokratiska partiledningen: Det var en verkligt god regi på skådespelet. För ett skådespel var det. Det saknas ju inte pengar på den kanten — men ändå. Jag skall här inte uppehålla mig närmare vid det s.k. Kramforsmanifestet. Det var och kommer tydligen att förbli endast en papperslapp. Jag skall däremot uppehålla mig något vid ett av utanverken i detta skådespel, nämligen den beramade resan till Stekenjokk, som var avsedd att bli denna valrörelses stora paradnummer =— i varje fall för Norrland och väljarna i Norrland. Jag tänker på bilden från Stekenjokk av statsministern, det socialdemokratiska partiets ordförande, med släggan i nävarna, allvarligt lyftad, symboliskt brytande den malm som skulle skapa sysselsättning åt så många människor i framför allt Kultsjödalen. Då var ju de allra bästa förutsättningar för handen och i valpropagandan ute bland väljarna sades det klart och tydligt ifrån att geologerna hittat den största malmkropp som hittills sports i vårt land. Ja, t.o.m. malmkropparna i Norrbotten var småpotatis i förhållande till malmfyndigheterna i Stekenjokk. Det var under valrörelsen det. Under hela år 1970 hade såväl regeringen som underlydande myndigheter framhållit att arbetet skulle påbörjas våren 1971. Stekenjokk användes därför av SAP i 1970 års valrörelse i Norrland som det verkliga paradnumret. Säkerligen kammade också det socialdemokratiska partiet hem åtskilliga röster på detta nummer i det skådespel som man då visade upp för det svenska folket och framför allt för folket i Norrland. När valet var över och beskedet lämnades från regeringen att det inte blir malmbrytning i linje med vad som utlovats under valrörelsen, kom detta som en chock främst för befolkningen i det inland det här är fråga om. Jag vill i detta sammanhang hänvisa till det brev angående beslutet om inställande av gruvdriften i Stekenjokk, som befolkningen i Kultsjödalen tillställde regeringen, och de förslag som där framläggs om sysselsättning som ersättning för den utlovade gruvdriften. I brevet till regeringen sägs klart och tydligt ifrån, att befolkningen anser sig grymt lurad. Det vore en gärd av mänsklig aktning från regeringens sida att allvarligt verka för att befolkningen i Kultsjödalen får sysselsättning i enlighet med de förslag som framlagts. Vad Norrland behöver är industrier — basindustrier som i sin tur kan utveckla ett nät av mindre industrier eller verkstäder. Regeringen har alla medel till sitt förfogande för att åstadkomma att industrier etableras i Norrland. Här är det inte bara fråga om samhällsägda industrier; regeringen avgör nämligen när och hur investeringsfonderna skall användas. Exemplet Volvo är i detta fall betecknande för hur det inte skall gå till. Volvos över 500 underleverantörer är i stort sett placerade i södra Sverige, där arbetsmarknaden är överhettad. Så skall det inte gå till i detta land. Industrier till Norrland kan ordnas. AP-fonderna står till regeringens förfogande. Härtill kommer Investeringsbanken. Norrland och norrlänningarna kan ju knappast vara tillfredsställda med att Investeringsbankens medel och tjänster nu skall ställas till storfinansens förfogande. Investeringsbanken skall ju t.o.m. ordna utländska lån för att tillfredsställa storfinansens etableringar söderut. Herr talman! Jag har den bestämda uppfattningen att regeringen inte så länge till kan fresta norrlänningarnas tålamod, även om det har gått hittills.

Herr talman! I årets finansplan framhåller regeringen att en bättre regional balans är ett av målen för 1971 års politik. Denna goda målsättning är att hälsa med tillfredsställelse. Det återstår dock att se om regeringen vill fullfölja den målsättningen. I den gångna valrörelsen talades det mycket om jämlikhet. Men i vårt land skall vi nog egentligen inte tala om jämlikhet — åtminstone skall vi tala om den med mycket små bokstäver. Detta är ett faktum framför allt när det gäller jämlikheten mellan olika regioner. Denna fungerar ganska dåligt i praktiken. Förändringarna i vårt samhälle har lett till en stark befolkningskoncentration till vissa storstadscentra. Andra delar av landet — speciellt skogslänen — har mer eller mindre avfolkats. Allra mest bekymmersamt i detta avseende är att de unga flyttar och att den kvarvarande befolkningen har en hög medelålder. Då kan man ställa frågan: Varför har ungdomen flyttat ut? Ja, anledningarna är väl flera, men grundorsaken har nog varit bristen på arbetstillfällen. Regeringen har inte lyckats klara sysselsättningen ute i landet. Den har inte i tillräcklig omfattning satsat på lokaliseringspolitiken och regionalpolitiken. I den mån det satsats, har denna satsning kommit i gång för sent. Därför har vi nu — och har haft under lång tid — en arbetskraftsbrist i storstadsområdena men en arbetsbrist i landsorten. Kruxet är att vi inte har utnyttjat landets resurser på ett effektivt sätt. Regeringen har räknat med att arbetskraften skulle flytta in till storstadsområdena i ännu större omfattning än som har skett. Därför har regeringen inte givit landsorten den injektion som är nödvändig för att arbetsmöjligheter skall skapas i landets perifera delar. Visst har lokaliseringspolitiken givit en hel del sysselsättningsmöjligheter, men inte tillräckligt. Skall man lyckas åstadkomma en bättre regional balans och därmed rättvisa och jämlikhet åt vårt folk ute i landsorten, måste vi även skapa förutsättningar härför. En starkare satsning på vägbyggandet i landsorten skulle onekligen skapa större grundförutsättningar för dessa delar av vårt land. I mitt eget län — Värmland — utgör de svaga väganslagen onekligen en hämsko för våra utvecklingsmöjligheter. Jag måste beklaga att vägverket i årets petita inte har fått bättre resurser; detta trots att vi har en budget på över 51 miljarder kronor. Investeringar i vägarna ger en mycket god avkastning. Det är en placering som är en av de allra mest räntabla. De svaga anslag som vi nu får i det nordvästra byggnadsdistriktet ger inte arbete ens åt den ordinarie arbetskraften. Då måste det vara fel på något ställe. Det är väl ändå att hoppas att det skall kunna ges möjligheter till högre väganslag. Därmed kan man skapa förutsättningar för en bättre lokaliseringspolitik ute i landsorten. En annan fråga som för oss i Västsverige har stor betydelse är upprustningen av Trollhätte kanal. Enligt föreliggande utredning skulle en kostnad på ca 45 miljoner kronor ge ett kanaldjup på 5,3 m och därmed skapa betydligt förbättrade transportmöjligheter. Många företag i Vänernområdet har i det föreliggande förslaget sett stora framtidsutsikter när det gäller transporterna. De väntar nu på att regeringen skall lägga fram förslag. En satsning i detta avseende är en av våra förnämsta lokaliseringspolitiska satsningar och en av de mest effektiva. Regeringen prövar nu dessa frågor, och förslag kan bli aktuella. Jag vill med anledning härav säga att regeringen här får lov att arbeta snabbt. Det brådskar. Även problemet med en bättre isbrytning på Vänern behöver lösas. Händer ingenting på detta område föreligger onekligen stora risker för att våra möjligheter ytterligare skall försämras. Även många andra frågor ha påverkat vår regionala obalans. En av dessa är onekligen jordbrukspolitiken. Det hårda beslut som riksdagen fattade 1967 blev ödesdigert för jordbruket och för landsorten. Jordbrukspolitiken har varit föremål för många kommentarer från denna talarstol tidigare i dag, och jag skall inte ge mig så långt in på detta ämne. Jordbrukspolitiken har lett till att kolossalt många människor har lämnat näringen. Vi befinner oss snart i den situationen att vi inte kan klara vår egen försörjning. Mjölkbrist föreligger redan. 1967 års jordbruksbeslut kommer att bli dyrbart för vårt land. Om vi skall få igång ett jordbruk av önskvärd storlek igen måste det satsas stora belopp ifrån samhällets sida. Detta framhöll vi ifrån centerpartiets sida redan 1967 men vi fick inte gehör för de synpunkterna. Jag vill peka på ytterligare en fråga som medverkat till den regionala obalansen och det är det sätt varpå bostadskvoteringen sker. Skogslänen, och däribland även Värmland, har fått en kvot som inte alls svarar mot folkmängden. Om vi inte får en tillräckligt stor del av bostadskvoten måste befolkningstalet sjunka. År 1963 fick vi i Värmland 3,7 procent av landets bostadskvot, 1969 fick vi 2,4 procent och 1971 synes vi få 2,3 procent. Storstadsområdena fick 1963 27,3 procent, 1969 39,5 procent och 1971 synes de få 40,6 procent. Det är alldeles klart att många av de yngre ute i skogslänen inte har fått möjligheter till bostad utan har tvingats att flytta. Finansministern var i förrgår inne på denna fråga. Han sade att ingen har tvingats flytta. Men den som inte kan få bostad blir tvungen att flytta, så enkelt är det. Vi måste enligt min mening få politiken mera inriktad på starka regionalpolitiska satsningar om vi skall kunna bättre utnyttja våra resurser och därmed skapa större jämlikhet för vårt folk. Den trängda situationen på det ekonomiska området i Sverige för närvarande har säkert till allra största delen orsakats av bristen på regional balans. Faktorer som har inverkat är t.ex. den stora omflyttningen av arbetskraft och alla de investeringar som måste ske i anledning därav, förluster på grund av att man inte kan effektivt utnyttja den arbetskraft som finns på många håll i landet. Detta innebär stora kostnader. Det är en mycket väsentlig fråga för hela vårt folk och den har inte blivit tillräckligt uppmärksammad.

Herr talman! Statsminister Olof Palme nämnde i sitt inledningsanförande mera i förbigående att det fanns hoppfulla tecken beträffande utvecklingen i skogslänen och att den utvecklingen höll på att vända i en positiv riktning. Det blev ej klart utsagt vilka faktorer som inräknats i statsministerns positiva bedömning, men en kan vara den mindre branta kurvan över det sjunkande befolkningstalet det senaste året i Norrlandslänen. Vi norrlänningar är glada och tacksamma för varje tecken som kan Nr 12 peka mot ljusare tider för landsändan, I det norrländska kynnet ligger väl ett nära släktskap med Runebergs bonden Paavo, med viljan att trots motgångar ständigt ta nya tag och hoppas på bättre tider. PAR Ae RNA Om statsministerns bedömning är att uppfatta som en extra påhejning, Allmänpolitisk ett extra påskjut, på sin egen regering och alla andra inblandade, vill jag debatt som norrlänning vara med att heja på glatt och villigt. Men är det ett belåtet konstaterande med signaler till oförändrade eller minskade insatser, då ber vi att få protestera. I årets statsverksproposition säger chefen för industridepartementet att erfarenheterna av det hittillsvarande lokaliseringsstödet varit goda och begär ytterligare 1 200 miljoner kronor för nästa treårsperiod, pengar som skall gå till att stimulera företag inom stödområdet. Jag vill kraftigt understryka behovet av dessa pengar, men jag vill också betona att resultatet av den tänkta försöksperioden inte är odelat ljust och att det inte går att ensidigt lita till att det ekonomiska stödet skall ge den ökade effekten, om man bara litar till de nya lokaliseringsmiljonerna. När jag säger att erfarenheterna inte varit odelat goda och att en effektivisering behövs i framtiden, utgår jag från en undersökning som gjorts av den s.k. glesbygdsgruppen vid Umeå universitet och där vissa siffror är direkt nedslående. Professor Bylund och hans medhjälpare har studerat effekten hos de företag som fått stöd sedan 1963. De har fått fram att utfallet endast blivit 22 procent gentemot den bedömning som företagen själva gjort om en beräknad sysselsättningsökning. Industridepartementet har självt gjort en beräkning av försöksperioden men räknat från år 1965 och har med den beräkningen kommit ifrån den känsliga femårsgräns som erfarenhetsmässigt finns i etableringsverksamheten, då svårigheter av olika slag på allvar brukar uppträda med inskränkningar och ibland nedläggning av driften. I industridepartementets undersökningar redovisas att 479 företag fått pengar och att detta beräknas ge en sysselsättningsökning på 12 100 nya arbetstillfällen. Verkligheten har sedan stannat på den blygsammare siffran av ca 9 000 nyanställningar. En 60-procentig måluppfyllelse kan inte heller den betraktas som tillfredsställande, allra minst mot den bakgrunden att förväntningarna varit avsevärt mycket högre än de dryga 12 000, som man räknat efter. Det som skiljer glesbygdsgruppens resultat jämfört med industridepartementets är att den senare undersökningen inte belastats av de ökade minussiffrorna från den längre försöksperioden. Det är alltså en rätt dyster statistik som glesbygdsgruppen presenterar och det finns stor anledning att ägna den skärpt uppmärksamhet när nu ett mera definitivt regionpolitiskt program skall spikas till 1972. Glesbygdsgruppen har också gått vidare i den här problematiken. Det är en specialstudie som ännu inte är helt slutförd, och den visar att de företag som klarat sig bra och haft nytta av lokaliseringspengarna är de som redan när de fick stödet hade god ekonomi och goda utvecklingsmöjligheter. I det konstaterandet ligger inget förvånande. De företag som hade en god prognos har lyckats bra, andra har lyckats sämre. De frågor som man har att ställa i detta sammanhang blir då: Vilka ytterligare åtgärder kan vidtas för att förstärka de norrländska företagens 68 möjligheter att hävda sig i konkurrensen? Är det åtgärder som tar sikte på att ge bättre kreditmöjligheter, stöd till utvecklingskostnader, marknadsföring och försäljning? De norrländska företagen är inte annorlunda än andra företag. När företagen expanderar, kommer också problemen. Företag utvecklas där de bästa förutsättningarna finns. Problemet är att skapa en företagsvänlig miljö i Norrland som stimulerar till expansion. Här behövs ökade statliga åtgärder för att utjämna klara handikap. Generella åtgärder för förbättring av samhällsservice, industriservice, billigare frakter och energi är exempel på komplement till det ekonomiska stödet med lån och bidrag. Herr talman! Det jag här sagt om expansionskraften hos de redan starka företagen betyder inte att de nya små företagen inte tas emot med uppräckta händer, även om de bara sysselsätter 10-20 anställda — de kan ju växa. Men de stora företagen är attraktiva med hänsyn till sin styrka och storlek och för de indirekta positiva effekter som de för med sig för andra företag i närheten och för samhället. Då det gäller att få dessa företag att etablera sig i norr har regeringen ett utmärkt stimuleringsinstrument i investeringsfonderna. Många storföretag uppfattar nog ett villkor om etablering i Norrland för att få disponera investeringsfondsmedel som en ganska tvivelaktig styrning. De menar att en påtvingad lokalisering kan försämra den internationella konkurrenskraften och den lönsamhet som alla är angelägna om. Men bör vi inte snart ha brutit fördomarna när det gäller den olönsamma etableringen i Norrland? Sveriges Industriförbund har gjort en undersökning bland ett dussintal nyetablerade företag och funnit både trivsel och lönsamhet. Det kan inte vara bara idealism att Scania, Volvo, KF, Asea, ASSA-Stenmans och några till kraftigt har byggt ut sin verksamhet långt utöver de ursprungliga planerna och att t.ex. LM Ericsson på kort tid fördubblat sin personalstyrka i Östersund till ca 700 anställda. Fram till mitten av juli i år har företag utanför Norrland använt endast 280 miljoner kronor för etableringar i de fem Norrlandslänen. I övriga delar av landet har investerats för 2 700 miljoner kronor. Dessa siffror visar att alltför få har insett — och fått hjälp med att inse — fördelarna av en etablering i Norrland. Industriförbundet som åtagit sig att hjälpa till med informationen och vi norrlänningar själva bör sprida kunskapen om de fördelar som finns med den stabila arbetskraften och den goda kommunala servicen, och staten bör hjälpa till och styra de attraktiva fondmedlen. Sedan avtappningen av Norrland började har 225 000 människor netto flyttat ut — i de flesta fall mot dessa människors önskan. Det är siffror som motiverar extraordinära åtgärder. En dämpning av konjunkturerna drabbar svårast de områden som redan har de stora bekymren. Redan nu visar arbetslöshetssiffrorna i t.ex. Västerbotten rekordhöga tal, och sysselsättningsläget är mycket dystert. I detta sammanhang vill jag påpeka att den skönmålning som finns i statsverkspropositionen om sysselsättningsläget är direkt felaktig. Min vädjan är att omedelbart starta en del angelägna beredskapsobjekt; det finns bl.a. en del sjukhusbyggen i inlandet som är redovisade som sådana objekt. Det skulle göra vintern mindre hård i denna landsända. När det gäller att göra vår landsända attraktiv för företag är beslutet att starta ett industriellt utvecklingstrum med placering i Skellefteå en glädjande händelse. Utredningen har också arbetat föredömligt snabbt och redan avlämnat ett förslag till organisation och verksamhet. Här finns verkligen chansen att ge det norrländska näringslivet ett ordentligt handtag. Nu gäller det bara att inte stanna på halva vägen utan göra den hela satsningen med forskning, utvecklingsarbete, marknadsföring och försäljning som en enda enhet och med en högre teknisk utbildning som en integrerad del. Det kommer att kosta en hel del pengar, men jag tror det blir väl investerade pengar, som kommer att ge nationalekonomisk återbäring. För att den lokala effekten av detta industriella utvecklingscentrum skall bli den bästa möjliga måste man också komma till rätta med den snedbalans som just i detta område föreligger mellan den tunga tillverkningsindustrin och administrativa sysselsättningar. Här skulle en utlokalisering enligt den Sjönanderska modellen av t.ex. Postgirot vara utomordentligt värdefullt. I avsikt att stötta upp sysselsättningsläget i Norrlands inland har regeringen lagt förslaget om lokalisering av ett regemente till Arvidsjaur. Jag skall här inte gå in på de rent försvarspolitiska synpunkterna i denna fråga, men jag önskar ett klart besked från regeringens sida om vad detta beslut egentligen innebär. Just nu åker nämligen en utredning omkring i Norrland och undersöker förutsättningarna för att flytta något av de redan befintliga norrländska förbanden till Arvidsjaur. Det har bl.a. hållits seriösa överläggningar — om man nu kan använda ordet ”seriösa” i detta sammanhang — med företrädare för Umeå kommun om vad en förflyttning av K 4 skulle få för konsekvenser för södra Västerbotten. Om inte ärendet varit så allvarligt, skulle man väl ha sett på den här förbandsrockaden med galghumor, sett det komiska i tanken att försöka lösa sysselsättningsproblemen med flyttningsjobb. Än har det bara varit överläggningar, men jag vill som norrlänning och västerbottning bestämt ta avstånd från dessa tankegångar och ge de ansvariga inom regeringen rådet att snarast plocka tillbaka den här gruppen, som nu åker omkring och sprider oro och misströstan, ty, herr talman, man löser inte sysselsättningsproblemen i Norrland genom förflyttningar inom området.

Herr talman! När remissdebatten har fortskridit så långt som den nu har gjort är väl det mesta avbetat. Åtminsone har de allra flesta områden berörts, om även kortfattat. Det ämne vi nu diskuterar är arbetsmarknadspolitik och regionalpolitik. Jag vill i korthet ta upp ett par frågor, som kan föras in under denna rubrik. Låt mig först ta upp en regionalpolitisk fråga. Det gäller inte något regionalpolitiskt problem, som kan hänföras till en begränsad del eller ett visst område av landet utan det är giltigt överallt, även om det har olika tyngd inom olika områden. Vad jag tänker på är landstingens och kommunernas skatteproblem. Herr Larsson i Umeå har för en kort stund sedan berört dessa problem, och jag kan helt instämma i denna del av hans anförande. För flertalet skattebetalare är kommunalskatten den tyngsta skatte bördan. Först vid en beskattningsbar inkomst på över 50 000 kronor uppgår den statliga inkomstskatten för den enskilde till ett större belopp än den kommunala. Förhållandena varierar helt naturligt med hänsyn till den kommunala skattesatsen men för huvuddelen av svenska folket är den kommunala utdebiteringen av allra största intresse. När man på regeringshåll talar om skattesänkningar pekar man emellertid som regel på den statliga skatten. De små lättnader som man åstadkommit på detta plan har för de flesta skattebetalarna förbytts i skattehöjningar när den kommunala utdebiteringen lagts till. År 1960 var den genomsnittliga kommunala utdebiteringen 14:60. År 1970 — alltså 10 år senare — hade den stigit till 21 kronor. För det senaste året har den genomsnittliga ökningen varit 1:60, och utdebiteringen har alltså stigit till 22:60. Det är en ökning på nära 8 procent på ett år och vi närmar oss med raska steg 25-kronorsstrecket. Om detta enbart vore ett problem som berör kommuner och landsting, funnes det ingen anledning att ta upp det här i riksdagen. Varje kommun och varje landsting fastställer själva sin skatteutdebitering, och man skulle kunna säga att de har sig själva att skylla för denna utveckling. Men så är inte, som alla känner till, det verkliga förhållandet. Vad vi bestämmer här i riksdagen är i allra högsta grad avgörande för kommuner och landsting. Herr statsministern visade i sitt anförande under denna remissdebatt på vilka belopp som utbetalas i skatteutjämning och nämnde som exempel att kommunen för en fyrabarnsfamilj i Norrland erhåller 4. 000 kronor genom den kommunala skatteutjämningen. Vad statsministern emellertid inte nämnde ett ord om var de pålagor, som vi genom våra beslut lägger på den kommunala verksamheten. Dels består dessa av direkta avgifter som t.ex. mervärdeskatt och arbetsgivaravgift, dels är det fråga om kostnadsövervältring från stat till kommun. Som exempel på den senare kategorin kan nämnas det kommunala bostadstillägget, som fr.o.m. 1965 helt bestrids av kommunerna. I siffror innebär detta följande. År 1963 uppgick kommunernas kostnader för bostadstillägg till 292 miljoner kronor för att 1970 enligt gjorda beräkningar ha stigit till nära 850 miljoner kronor — alltså en tredubbling. Att detta sätter djupa spår i den kommunala utdebiteringen säger sig självt. Låt mig ta ett annat exempel som gäller direkta avgifter till staten och som just i dagarna är alldeles särskilt aktuellt. Det gäller den höjda arbetsgivaravgiften och den mervärdeskatt, som gäller fr.o.m. ingången av detta år. Höjningen av mervärdeskatten medför starkt ökade utgifter på såväl kapitalsom driftbudgeten. För kommunerna medför höjningarna en kostnadsökning som uppgår till cirka 40 öre per skattekrona. Denna summa varierar helt naturligt ganska mycket från kommun till kommun, men de siffror jag nu anför hänför sig till en medelstor svensk stad, som inte i något avseende för en särskilt extrem politik. För landstingen innebär det enligt vad landstingsförbundet räknat fram en genomsnittlig höjning av utdebiteringen med 25 öre per skattekrona för att täcka merutgifterna till staten. Till detta kommer sedan höjningen av arbetsgivaravgiften med 1 procent. Detta medför en höjning av utdebiteringen med 9-10 öre per skattekrona för kommunen och något öre lägre för landstingen. Om vi summerar enbart dessa höjningar av arbetsgivaravgiften och mervärdeskatten, kommer vi fram till att de medför en kostnad per skattekrona, utöver vad som tidigare har uttagits, på mellan 80 och 90 öre. Denna höjning av skattetrycket är alltså kommunen tvingad att göra utan att få ett enda öre mer för sina egna behov, endast för att täcka merutgiften till staten. Samtidigt vet vi vilka problem som kommuner och landsting brottas med på grund av ökade krav bl.a. för sjukvård, åldringsvård, långtidsvård, socialvård m.m. Här har tidigare talats om vad avtalsverkets låglönebud medför för den enskilda och offentliga företagsamheten. För kommuner och landsting kommer det att medföra dryga kostnader. Detta, herr talman, skapar ett mycket bekymmersamt läge för kommuner och landsting. Men det är inte bara ett ekonomiskt bekymmer. Det medför också att den kommunala självstyrelsen urholkas genom att utvecklingen genom beslut, som ligger utanför den kommunala självstyrelsens inverkan, redan är ekonomiskt bunden. Och detta sker i ett skede då alla tycks vara överens om nödvändigheten av ökad och fördjupad demokrati och självstyrelse. Om det skall ligga någon mening i dessa strävanden, måste åtgärder till för att hejda den statliga ekonomiska bindningen av kommuner och landsting och det med det snaraste. Om vi ser det här ur regionalt begrär.sade synpunkter, vilka kommuner och landsting är det då som drabbas hårdast i de fall jag här har tagit upp? När det gäller arbetsgivaravgiften är det de kommuner och landsting som ligger i högre dyrort — och dit hör, som vi alla vet, bl.a. stora delar av Norrland — eftersom lönesumman per capita är högre där än i områden som tillhör lägre dyrort. Herr talman! Låt mig med några ord beröra en annan fråga, som väl närmast kan rubriceras som en arbetsmarknadsfråga. Det gäller befälssituationen inom försvaret. Försvaret har i den här remissdebatten liksom de senaste åren fått en mycket styvmoderlig behandling. Jag skall inte ta upp någon försvarsdebatt, men jag kan inte underlåta att beröra denna för försvaret så viktiga fråga. Som bekant är för kammarens ledamöter, har vi ettoroande stort antal vakanser i våra befälskadrar inom samtliga försvarsgrenar. Vid en interpellationsdebatt med försvarsministern i andra kammaren under höstriksdagen hade jag tillfälle att med siffror redogöra för vakansläget inom olika kårer och försvarsgrenar. I årets statsverksproposition redovisas bl.a. ÖB:s syn på befälsfrågan. Han säger att den ökning av fast anställd personal som är önskvärd och som borde ske under budgetåret 1971/72 och senare under perioden inte är realistisk med hänsyn till de senaste årens ökade rekryteringssvårigheter och ökade förtidsavgångar. ÖB anser att antalet anställda kommer att minska kraftigt under den kommande perioden, om inte åtgärder snabbt vidtas och nya metoder prövas för att förbättra personalläget och hejda nuvarande allvarliga vakansutveckling. Tyvärr tror jag att ÖB har alldeles rätt då han kommer fram till denna prognos i fråga om personalläget inom försvaret. I den interpellationsdebatt jag tidigare hänvisat till såg försvars ministern optimistiskt på befälsläget och hänvisade bl.a. till det förslag om ändrad tjänsteställning som inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att genomföras. Personalkategorierna underbefäl och underofficerare slopas, och alla kommer att benämnas officerare. Detta trodde försvarsministern skulle få stor betydelse för rekryteringen. Nu liksom då håller jag med försvarsministern om att denna reform i viss mån kommer att befrämja rekryteringen och kanske även i viss utsträckning hejda flykten från försvaret. Men någon verklig lösning av frågan är det inte. Det är en benämningsfråga, som kommer att ha betydelse främst, skulle jag vilja påstå, ur trivselsynpunkt, och det är i och för sig mycket viktigt. Men frågan i sin helhet är inte så enkel. Problemet ligger betydligt djupare än så. Kunde man lösa det genom att kalla samtliga militära befäl för officerare, skulle det ju vara en enkel sak. Nej, frågan är för den militära personalen av ekonomisk art och av allra högsta angelägenhetsgrad. Det är fråga om en rimlig ersättning för det många gånger både otacksamma och svåra arbete som, skulle jag vilja säga, främst den militäre läraren och trupputbildaren har att genomföra, ett lärararbete som ställer stora krav på dess utövare. Den militära personalen bär också var och en på sin post ett stort ansvar för att det utbildningsmål uppnås som är fastlagt av Sveriges riksdag. Utbildningsrapporterna från det senaste utbildningsåret röjer på denna punkttvekan från flera håll och allvarliga brister har redovisats. Vad vi behöver, herr talman, är en ny befälsordning, en ny, för hela försvaret gemensam befälsordning som är utformad och uppbyggd efter vårt nuvarande utbildningssystem i det civila samhället och som bättre ansluter till dagens krav än vad den nuvarande splittrade befälsordningen gör. Om vi skall ha två befälskårer eller en gemensam kår med två karriärer kan diskuteras. Men vad som är absolut nödvändigt är att åtgärder för att förbättra befälsläget och arbetsförhållandena inom försvaret vidtas snabbt och genomgripande. Jag hoppas att en samordnad utredning av detta slag snarast kommer till stånd.

Herr talman! Under det senaste året har det skett en ganska markant förbättring i befolkningsutvecklingen i skogslänen. Det har redan konstaterats i denna remissdebatt. Befolkningssiffrorna vid det senaste årsskiftet visar att tre av länen, Värmlands, Västernorrlands och Gävleborgs län, har ökat folkmängden — Värmlands visserligen bara med 50 personer, Västernorrlands med 200 och Gävleborgs med 900. I de övriga skogslänen har det varit en fortsatt folkminskning, men den är ändå betydligt mindre än den varit under de senaste åren. För de sju skogslänen totalt uppgick folkminskningen 1969 till ungefär 10 000 personer och 1970 stannade den vid drygt 2 000. Frågan är vilka slutsatser man kan dra därav. Det är inte första gången som vi har haft en sådan förändring. Om vi går tillbaka till åren 1966—1967, finner vi att det då också skedde en markant uppdämning av befolkningsströmmen norrifrån till de södra och mellersta delarna av landet. Men vi skall observera att vi den gången hade en betydande konjunkturavmattning. Folk reste inte söderut eftersom det inte fanns möjlighet att få något arbete där. Under 1970 har vi lyckats bromsa upp utflyttningen från skogslänen, och likväl har vi haft en högkonjunktur som aldrig förr i vårt land. Det har funnits stark efterfrågan på arbetskraft i södra och mellersta Sverige. Men likväl har vi i stor utsträckning lyckats vända strömmen. Man kan naturligtvis utgå ifrån att förändringen hör samman med att också konjunkturförbättringen kommit att nå skogslänen. Inte minst för skogsnäringarna, för skogsbruket och de industrier som sysslar med skogens produkter, har utvecklingen under 1970 varit gynnsam. Men jag menar i alla fall att det inte råder någon tvekan om att vi kan se ett direkt samband med de lokaliseringspolitiska insatserna som nu börjar mogna ut på olika håll i skogslänen. På en del håll har man under den senaste tiden betecknat de hittillsvarande effekterna som otillfredsställande, och den näst föregående talaren hade anledning upprepa vad som sades redan i fjol i riksdagen om de uppgifter som framkommit från den s.k. glesbygdsutredningen i Umeå. Jag hade då tillfälle att lägga till rätta en del missförstånd. Inrikesdepartementet har lämnat de siffror som herr Ångström nämnde. Det är självfallet inte så att vi på något sätt försöker vilseleda — det har vi ingen anledning att göra — men departementets utgångspunkter har varit andra än Umeå-undersökningens. Jag kan emellertid inte se att det finns någon anledning att, som man har gjort vid undersökningen i Umeå, räkna in resultatet av de statskommunala beredskapsarbetena i den lokaliseringspolitik som vi nu skall försöka utvärdera. Den började först 1965, och departementet har redovisat resultaten av de lokaliseringspolitiska insatser som har gjorts efter 1965. Jag vill upprepa att de 529 företag som fram till och med 1969 fått lokaliseringsstöd hade uppgivit att sysselsättning skulle skapas för 15 600 personer. Vi konstaterade vid förra årsskiftet att 9 300 personer, alltså ungefär 60 procent av vad som hade utlovats, hade beretts sysselsättning. Det är värt att understryka att när man gör en sådan beräkning, där vi tar med alla beslut som har träffats fram till en viss tidpunkt och undersöker vad effekten har blivit, får vi naturligtvis inte med resultatet för de företag där beslut har träffats kanske bara någon vecka innan beräkningsperioden går ut. Därför kunde vi i fjol komplettera med upplysningarna att företagen beräknade att under 1970 ytterligare 3 800 personer och under 1971 ytterligare 2 600 personer skulle beredas sysselsättning. Jag kunde i fjol säga — och jag upprepar det nu — att det fanns mycket god överensstämmelse mellan de utfästelser som hade gjörts och vad som verkligen hade realiserats under den tid för vilken vi gjort beräkningarna. Vid det senaste årsskiftet gjorde vi en liknande undersökning; det är således helt färska siffror som jag nu skall anföra. Vi har funnit att för tiden t.o.m. det senaste årsskiftet har 623 företag fått lokaliseringsstöd — då räknar jag fortfarande från den 1 juli 1965, när vi började med denna stödverksamhet. Dessa 623 företag hade i sina ansökningar uppgivit att stödet skulle komma att medföra en sysselsättningsökning på totalt 19 800 personer, varav 13 500 inom det s.k. stödområdet. Undersökningen visar nu att den faktiska sysselsättningsökningen i dessa företag är 13.950. Det innebär att något mer än 70 procent av den uppgivna sysselsättningsökningen hade realiserats vid årsskiftet. För stödområdets del var den faktiska ökningen 8 500 eller 63 procent av den beräknade. Vi har naturligtvis anledning att nu liksom fallet var i fjol räkna med att efter hand som investeringarna färdigställs kommer siffrorna att stiga; vi kommer att få se fortsatta resultat av dessa satsningar. De siffror som jag här har angivit hoppas jag skall göra slut på de spekulationer som allt som oftast förekommer om att vi skulle försöka skönmåla läget. Det finns ingen anledning för oss att göra det. Eftersom vi alla här i riksdagen är med om att besluta om utformningen av stödet och ge anslag till det är det väl också av intresse för oss att få reda på vilken effekt som uppnås. Den undersökning som Industriförbundet har gjort och som också åberopades här i debatten — kanske med litet större respekt — visar samma utveckling som den jag har beskrivit. Vad den geografiska fördelningen av lokaliseringsstödet beträffar vet vi ju att det i stor utsträckning har kommit att gå till det norrländska kustområdet. Det avspeglas också i befolkningssiffrorna, som visar en gynnsam utveckling för en rad av kuststäderna ända uppifrån Luleå och ned. Jag tror att Luleå hade en folkökning år 1970 på 1 100 — men jag skall erkänna att det inte har gjorts så förfärligt stora lokaliseringspolitiska insatser där. Ser vi på Sundsvall, som har en ökning på 1 000 invånare, kan vi säkerligen ha anledning att säga att en hel del av den åstadkommits genom de insatser som har gjorts i den staden. Jag tror att vi kan erkänna att stödåtgärderna hittills inte har fått den effekt som vi gärna hade velat ha i de inre delarna av Norrland. Det är egentligen bara Östersund som är ett verkligt glädjande undantag. Där har vi kunnat notera en folkökning med 700 personer, och i den staden har genom de stödåtgärder som har vidtagits under de senaste åren tillkommit flera företag, som utvecklats på ett mycket gynnsamt sätt. Det blir alltså för oss en huvuduppgift att i den fortsatta lokaliseringspolitiken helt allmänt försöka få till stånd ett större intresse hos företagen för att utnyttja möjligheterna att med bidrag och lån av samhället investera i stödområdet. Jag vill i det sammanhanget särskilt understryka betydelsen av att vi försöker stimulera företagen till att välja etablering i de inre delarna av Norrland. Flera talare har här från talarstolen redan deklarerat samma inställning, så på den punkten kan vi väl notera att vi har riksdagens fulla stöd för vår argumentering och vårt arbete. Herr Lorentzon citerade vad som sagts i huvudtiteln om lokaliseringsstödet. Inom parentes sagt är det väl i och för sig värdefullt att vi diskuterar språkfrågor och försöker klara ut om innehållet är det rätta i anslagsbenämningarna, men jag tyckte att det var en svaghet i herr Lorentzons inlägg att han fäste sig så mycket vid formella saker. Det enda han hade att tillföra debatten var egentligen ett hån av de insatser samhället gör. Arbetsmarknadsstyrelsens insatser förringade han på ett märkligt sätt. Över huvud taget förbluffade mig herr Lorentzons inlägg, ty han uttalade sig inte alls om det som ändå har skapat svårigheterna i sammanhanget, nämligen bristerna inom det enskilda näringslivet och de strukturförändringar som har pågått där. Visst kan vi väl finna andra benämningar än ”stödområde”. Vi har faktiskt funderat över om vi skulle kunna hitta någon annan benämning. Men jag tror inte att flertalet människor uppfattar benämningen stödområde som så deklasserande som herr Lorentzon ville göra gällande. På samma sätt kan det, när det gäller begreppen skyddad verkstad och skyddad sysselsättning, vara svårt att finna beteckningar som beskriver det rätta förhållandet, men ett faktum är att denna verksamhet är skyddad inte minst på det sättet att de vanliga, hårda ekonomiska kraven, som gäller i samhället i övrigt, inte gäller här. Sysselsättningen är säkrad i så måtto att man inte släpper in den vanliga konkurrensmentaliteten och den stränga ekonomiska kalkylen som ett underlag för verksamheten, utan den skall pågå med sikte på att ge människorna sysselsättning. Mer har jag inte att säga med anledning av herr Lorentzons anförande. Jag vill dock framhålla att när vi räknat upp anslagen till dessa åtgärder så är det i den övertygelsen att detta stärkta bidrag verkligen skall ha betydande möjligheter att åstadkomma en utveckling som vi gärna vill ha till stånd. Jag vill också understryka vad som tidigare sagts, att det har gjorts åtskilliga satsningar på det kommunala området, som bör övertyga företagen när det gäller att välja en lokaliseringsort för ny eller utvidgad verksamhet inom de nordliga områdena av landet. Jag tror säkert att ni observerade att vi under hösten bedrev en informationskampanj i form av annonsering och broschyrer. Denna verksamhet kommer nu att följas upp genom etableringssamråd. Åtminstone när det gäller företag som överväger etablering i storstadsområdena tror vi att det nya samrådsförfarandet skall kunna ge oss möjligheter att åstadkomma en viss utlokalisering. Vi räknar med att denna nya verksamhet skall träda i funktion den 1 april i år. Det har också sagts en del om sysselsättningssituationen i detta sammanhang. Vad som har varit mycket glädjande är att antalet förvärvsarbetande gifta kvinnor under år 1970 har ökat med 50 000. Det har också skapats ökade möjligheter till sysselsättning för de handikappade under denna period, även om vi gärna skulle se ett ännu bättre resultat. Jag skall inte nu befatta mig med frågan om den äldre arbetskraften, men det framstår fortfarande såsom helt omotiverat att vi med en så stark efterfrågan som vi haft på arbetskraft skulle behöva låta så många äldre gå utan sysselsättning. Men även om jag måste göra dessa reservationer blir resultatet, att antalet sysselsatta i vårt land under de senaste två åren har ökat med ca 2 procent per år. Det är den starkaste utveckling vi haft under hela 1960-talet. Samtidigt har arbetslösheten varit låg under år 1970. Om vi håller oss till arbetskraftsundersökningarna framgår det att vi år 1970 haft en större andel av befolkningen i sysselsättning än vad vi hade året dessförinnan. Arbetskraftsundersökningarna för den aktuella situationen visar också ett ganska positivt resultat. Låt oss konstatera som någonting glädjande att tiotusentals familjer i vårt land under 1970 har fått bättre försörjningsmöjligheter. Men de som trätt ut på arbetsmarknaden måste nu ha rätt att behålla sitt arbete. Även när konjunkturen vänder är det angeläget att kvinnorna får stanna kvar i arbetslivet och att man inte tillämpar den metoden, att de som nu kommit in skall bli de som man i första hand gör sig av med. De aktuella siffrorna som publiceras i dagens tidningar visar, att vi i mitten av denna månad hade en större arbetslöshet än vid samma tidpunkt i fjol. De publicerade siffrorna är 57 752 nu mot 46 340 i fjol. Vi kan säga att uppgången har varit märkbar i alla områden av landet — i skogslänen, i storstadslänen och i övriga län. När det gäller skogslänen är emellertid utvecklingen inte oroande. Det är visserligen en ökning från 21 281 till 23 262, men vi kan ändå konstatera att förändringen inte är så stor. Vi skall också observera att vi jämför med fjolårets situation som var absolut unik. Sysselsättningen var då högre än den egentligen varit någon gång tidigare och arbetslösheten var därmed låg. Jag säger inte detta för att skönmåla. Vi skulle naturligtvis ha önskat att de ifrågavarande siffrorna inte ökat, men det är inte lätt att klara byggnadsverksamheten på ett sådant sätt att den kan löpa året runt oberoende av väderlekens växlingar osv. Vi kommer naturligtvis att följa utvecklingen med stor uppmärksamhet, och det framgår också av huvudtiteln att vi har resurser att sätta in i fråga om beredskapsarbeten om så skulle vara påkallat i ökad utsträckning. Herr talman! Jag skall inte mycket förlänga mitt inlägg, men det är ett par av de tidigare anförandena som jag har anledning att något kommentera. Herr Hagnell gav en beskrivning av förhållandena som på sitt sätt var okunnig. Tydligen utgick herr Hagnell från att det inte finns något samspel mellan arbetsmarknadsverket och bostadsstyrelsen och att lägenheterna fördelas utan att man har någon som helst uppfattning om den industriella utvecklingen i våra olika kommuner. Så förhåller det sig ju inte, utan bostadsbyggnadsprogrammen upprättas i kontakt med kommunerna, som har stora möjligheter att bedöma detta. Länsbostadsnämnden gör sin bedömning, och bostadsstyrelsen försöker naturligtvis att så långt som möjligt ta hänsyn till de lokala värderingarna. Det är alltså länsbostadsnämnderna som får göra åtskilliga av dessa överväganden och avvägningar.

Jag tycker faktiskt att åtminstone som orden föll när Hans Hagnell stod här i talarstolen, så verkade det som om han inte kände till att det förekommer ett samarbete på detta område. Han pekade också på att utbildningen inte var anpassad till arbetsmarknaden. Jag skall inte gå in på det. Däremot tog herr Hagnell upp frågan om invandringen på ett sätt som ger mig anledning att reagera. Visst kan man säga att invandrarna i rätt betydande utsträckning har gått till låglöneföretag. Men om vi sätter oss ned och studerar var den utländska arbetskraften är sysselsatt får vi inte detta intryck — det är ett faktum att det är en jämn fördelning över de olika näringarna. Jag vill emellertid inte förneka att det under det senaste året kan ha förekommit en betydande tillströmning just till textilindustrin. Den strömmen av arbetskraft har kommit från Finland. Flyttningen från Finland till Sverige har under den senaste tiden varit så kraftig att den har väckt oro i Finland. Vi håller emellertid kontakt och diskuterar de frågorna. Jag tror också att det från både svensk och finsk synpunkt vore önskvärt att få en bättre kontroll över strömmen av arbetskraft över gränserna. Men vi har ju en fri nordisk arbetsmarknad. Det är en sak att anmärka på att 13 000 människor går till låglöneanställningar inom vår textilindustri, men på vilket sätt skall man rätta till det?

Resultatet kan ju ändå totalt sett bli till fördel. Jag tror emellertid att jag förstår vad herr Hagnell menar. Han vill att vi genom att hålla tillbaka på invandringen skall utöva en viss press på företagen och få dem att rationalisera. Men det kan vara mycket svårt för ett företag som saknar 25-30 procent av den behövliga arbetsstyrkan. Om man inte kan mobilisera den arbetskraften kanske det inte längre blir lönsamt att driva företaget. Det är sådana synpunkter som kommer in i sammanhanget. Därför har jag en viss förståelse för att fackförbunden, när de blir tillfrågade om de kan tänka sig att medverka till import av utländsk arbetskraft trots allt ställer sig positiva till den importen. Det var huvudsakligen på dessa två punkter som jag tyckte att herr Hagnells beskrivning inte var riktigt rättvisande, och jag hoppas att jag med detta mitt inlägg har kunnat i någon mån förtydliga vad herr Hagnell sade. Jag tror knappast att Hans Hagnell menar att vi skall avstå från att tillämpa principen om en fri nordisk arbetsmarknad.

Herr talman! Jag har inga större invändningar att göra mot de synpunkter som herr Holmqvist här tog upp. Det rör sig mest om nyanser. Vi skall givetvis inte gå från 100 procent till 0, utan här diskuterar vi förändringar inom marginalen — som det står i statsverksbudgeten. Vad sedan befolkningsutvecklingen i skogslänen beträffar har jag studerat siffrorna för Gävleborgs län, och det är riktigt att befolkningen där har ökat. Den har minskat i det ena landskapet men ökat något i det andra, och resultatet har blivit en ökning i länet på några hundra människor. Men låt oss se på en annan mycket intressant siffra i sammanhanget, nämligen födelsetalet. Den siffran visar att det är ett sjukt område. Födelsetalet ligger nämligen vid 11 1/2 promille, och det är inte ett födelsetal som man kan upprätthålla en befolkning på! Låga födelsetal är också något som utmärker Norrlandslänen. Vi gick igenom den statistiken mycket noggrant i det gamla bankoutskottet, och vi tog in uppgifterna från statistiska centralbyrån. Siffrorna visar att Norrlandslänen håller på att förgubbas. Därför är de gynnsamma befolkningssiffrorna litet missvisande, om man ser det hela på litet längre sikt. Det promilletal jag nämnde för Gävleborgs län ligger under genomsnittet för Sverige. Det visar vad det här är fråga om. Vi skall alltså glädja oss åt vad herr Holmqvist här sade, men man bör också vara medveten om riktigheten i vad jag anförde. Sedan kommer jag till den kinkiga frågan om arbetsmarknaden och hur stor vi skall göra den. Inrikesministern påpekade att det förekommer samarbete mellan AMS och kungl. bostadsstyrelsen om hur man skall fördela kvoterna. Ja, jag vet det. Jag står inte helt främmande för de här sakerna; jag har varit med i riksdagen i 15 år, och jag har haft anledning att studera detta även från andra utgångspunkter. Men det var inte det det gällde. Vad det gällde var totalsiffran. Det är ett faktum att, som jag sade, bostadsproduktionen minskade förra året. Importen av arbetskraft nådde samtidigt rekordhöjd. Den uppgick till 50 000 netto — det var alltså 50 000 fler personer som flyttade in i landet än som flyttade ut. Detta borde väl återspegla sig i totalsiffran! Om man har en reglerad bostadsmarknad och inte vill eller kan släppa till flera bostäder, då skall man icke bygga upp getton utan då skall man akta sig för att släppa in människor som inte kan få bostäder; att det skapar sociala problem tror jag vi alla är överens om. Herr Holmqvist undrade vad vi skulle göra när vi nu har en fri nordisk arbetsmarknad. Jag vill säga: Fri nordisk arbetsmarknad — ja! men låt inflyttningen gå igenom arbetsmarknadsstyrelsen, så att man ser till att det finns bostäder för dem som kommer hit. Det har ändå slutits ett avtal, i vilket de fackliga organisationerna tillsammans med regeringen har skrivit under att man i fråga om annan arbetskraft skulle se till att det fanns bostäder och hygglig arbetsplats. Inte heller de människor som kommer från de övriga nordiska länderna skall luras eller inges falska förhoppningar om att det finns bostäder som väntar på dem — de har inte alltid varit i de olika städerna och sett barackerna.

Herr talman! Inrikesministern berörde mina varningar för att ta den lilla ljusningen i befolkningssiffrorna som ett tecken på att allt håller på att vända och att utvecklingen börjar gå i rätt riktning. Han påpekade att ljusningen inträffat trots att det hade förekommit en överhettning av konjunkturerna i de övriga delarna av landet. Till det vill jag säga att vi haft känning av högkonjunkturen även i Norrland. Det har varit bra sysselsättning i skogen. Vi norrlänningar är ju nu en gång så funtade att flytt int» om vi inte måste, och nu har vi haft arbeten. Det är därför först när konjunkturerna dämpas som lokaliseringsinsatsen sätts på . verkligt prov. Jag vill spara mitt omdöme till dess; jag vill bara uttala ett varningens ord. Redovisningen av undersökningen vid Umeå universitet gjorde jag också för att betona att det nog behövs en längre period än från 1965 och framåt som underlag för att bedöma säkerheten i de lokaliserade företagen. Jag tror att det är nödvändigt att få den bättre bedömningsgrunden med en längre prövotid innan man kan dra några definitiva slutsatser av den hittills förda lokaliseringspolitiken. Vi behöver nog i dagens läge också andra åtgärder för att förbättra industrimiljön och för att på andra sätt förstärka effekterna av de lån och bidrag som ges. I det sammanhanget tror jag att investeringsfonderna är ett värdefullt styrningsinstrument.

Herr talman! Jag fick från talarstolen den uppfattningen att inrikesministern lyssnat ganska uppmärksamt till mitt anförande. Efter vad jag förstår har han ändå inte fattat vad jag sade. Han säger att jag inte med ett ord nämnde vad som verkligen orsakar svårigheterna i Norrland — det privata näringslivet. Jag använde visserligen inte det uttrycket utan ordet ”storfinansen”. Jag tyckte att jag var verkligt grundlig när jag talade om hur man bildligt talat skurit guld med täljknivar i Norrland, hur man exporterat dessa miljardvinster söderut inom Sverige eller till utlandet i stället för att investera i Norrland. Jag skildrade sedan hur samhället får träda till och hur det i verkligheten står till i Norrland. Det är inte jag som myntat begreppet att bland andra arbetsmarknadsstyrelsen måste uppträda som städgumma — det har andra än jag gjort. Man får dock i dag den uppfattningen att arbetsmarknadsstyrelsen måste vara städgumma när storfinansen och det privata näringslivet så absolut vägrar att satsa på Norrland — även om de inte har misslyckats i och för sig. Privata intressen gör maximala profiter på helt andra ställen. Hurudana är lönerna för pappersoch massaarbetarna? Låt mig ta ett exempel från Kramforsområdet. Kramfors stad betalar sin kvinnliga städpersonal kronor 9:36 i timmen. Dessa kostnader tas ut över Kramforsbornas skattsedlar. Men SCA betalar pappersoch massaarbetarna — med alla tillägg — kronor 9:20 i timmen trots att detta bolag under de två senaste avtalsåren har redovisat en vinstökning om 370 procent. Sådant är det verkliga förhållandet! Det blandekonomiska samhällssystem som vi har här i landet kan inte ta sig andra uttryck när man använder sådana hjälpmedel och stödåtgärder som dem jag försökt beskriva tidigare. Sedan må man använda vilken form eller vilket namn man vill, men när Ni kommer till Norrland, herr Holmqvist, tala då med de människor som tvingas arbeta i de skyddade verkstäderna! Det är inga muntra ansikten man får se eller uppmuntrande samtal man får föra med dessa människor. Norrland förlorar sin ungdom. De äldre blir kvar. Norrlands framtid, fram till 1980, är mycket mörk om man skall tolka inrikesministern på det sätt man måste göra när han inte har något att svara på frågan: Får Norrland några industrier av värde under den närmaste framtiden? Den frågan berörde inte inrikesministern, och det var ändå den viktigaste, också i mitt anförande.

Herr talman! Inrikesministern sade att utvecklingen inte är oroande inom skogslänen. Ja, det beror på hur man ser på dessa frågor. Jag måste säga att det verkligt oroande — det kan man finna om man noggrant studerar medelåldern och vilka som flyttat ut — är att de unga har flyttat. Många av dem har flyttat i brist på arbete. Många skulle dock ha kunnat få arbete, men de har inte fått bostäder. Det kan kanske anföras att det finns en hel del bostäder ute på landsbygden som inte utnyttjas. Det är visst och sant. Vi skall dock ha klart för oss att en ung familj som sätter bo vill — även om den bor på landsbygden — ha en ny bostad i likhet med andra människor. När det inte finns någon ny bostad flyttar familjen. Utvecklingen går oändligt fort när de unga flyttar. Då minskar födelsetalen, och då minskar också den del av befolkningen som deltar i produktivt arbete. Redan nu föreligger en sådan situation i skogslänen och i skogsbruket, där arbetskraften inte räcker till. Det är detta som är farligt. Det måste finnas ett allsidigt näringsliv så att man kan erbjuda arbetstillfällen åt människorna över hela länen — och därmed skapa en levande bygd. Det är en nödvändighet för hela landet.
Herr talman! Jag skall inte försöka locka till nya repliker och ökad tidsutdräkt. Jag vill till herr Hagnell och även till herr Jonasson säga att det bostadsprogram som vi håller är ett väldigt högt siktande program. Vi producerar ju flera bostäder i vårt land per tusen invånare än man gör i något annat land. Det har vi gjort under en följd av år, och vi tänker göra det i fortsättningen. Trots den höga målsättningen kan vi inte bygga bostäder överallt där man i och för sig skulle önska att få bostäder. Vi måste göra en bedömning av var behovet är störst. Jag tror att herr Jonasson menar att bygger man bara bostäder, flyttar folk dit, och då blir det också arbetstillfällen. Det är dock inte så. Då har jag större respekt för herr Hans Hagnells synpunkt att vi i hög grad måste tillgodose behoven där de är störst, där vi har en industri som kan utvecklas och där vi kanske har möjligheter att genom den satsningen förbättra landets ekonomi över huvud taget. Men vi kan inte gå väsentligt utöver det program riksdagen har fastställt. Där har vi en begränsning. Vi kan alltså inte tillmötesgå industrin när den kommer med sina anspråk på så och så många bostäder. Vi måste svara att endast måttliga anspråk kan tillgodoses. Jag håller med om att vi naturligtvis skall hålla fast vid den utgångspunkt som finns, nämligen att den invandrande arbetskraften skall ha lika bra bostäder och samma sociala förmåner som den svenska medborgaren. På den punkten har man ingen anledning att göra några eftergifter. Det är i och för sig anmärkningsvärt att vi inte bara under fjolåret kunde ta emot 50 000 invandrare utan även under 1969, kunde klara en hade praktiskt en lika stor invandring. Att 100 000 människor under loppet av två år har kunnat finna bostäder i vårt land är någonting ganska egendomligt. Det har på något sätt funnits en elasticitet i vårt bostadsbestånd som har kunnat utnyttjas. Det kanske i vissa fall har lett till ett bättre utnyttjande av tillgängliga resurser. Det får dock absolut inte leda till att vi tar i anspråk sådana bostäder som bör mönstras ut såsom undermåliga och godtar dem såsom bostäder för den invandrande arbetskraften. På den punkten vill jag gärna ansluta mig till vad herr Hagnell tydligen menar.

Herr talman! Den totala satsning på bostäder som vi gör i detta land kanske inte är så mycket att kritisera, ty våra möjligheter är begränsade, och då får vi rätta oss därefter. Men vad jag har påtalat, herr inrikesminister, är fördelningen mellan olika delar av vårt land. Finns bostäder stannar nämligen ungdomarna kvar. Det är inte fråga om att få dem att flytta tillbaka, det kan ske endast i något enstaka fall. Det kan dock vara fråga om att bereda dem möjligheter att stanna kvar där de trivs, där de vill bo och arbeta. Enligt de siffror som jag angav i mitt inledningsanförande t.ex. beträffande Värmland — de är representativa för skogslänen — hade vi 1963 3,7 procent av bostadskvoten men 1971 endast 2 procent. Det måste bli alldeles snedvridet. Genom denna snäva tilldelning kommer landsorten att drabbas hårt. Många av våra ungdomar, herr inrikesminister, skulle gärna stanna exempelvis i Karlstad, men inte heller där är bostadskvoten högre. Då flyttar de till andra områden, där bostadskvoten är högre. Så är förhållandet i verkligheten. Om man finge en större kvot för länet som sådant och Karlstad finge disponera denna, kunde ungdomarna få stanna kvar åtminstone där. Det vore väl att föredra framför en flyttning till storstadsregionerna, och det skulle också vara bättre för landet i dess helhet.